Herr talman! När man ser den långa listan över talare här i kväll skulle man kunna föreställa sig att detta är ett ärende där det finns stora motsättningar. Låt mig därför säga att utskottet i allt väsentligt är enigt i de stora principfrågorna. Skiljaktigheterna — så långt jag ser det — gäller detaljer, i många fall små detaljer som jag uppfattar som petitesser. Vad vi nu sysslar med är riktlinjer för och organisation av samhällets konsumentpolitik. I propositionen anges några karakteristiska drag i det ekonomiska system som vi har. Där sägs det att ett växande utbyte av varor och tjänster, en accelererande produktförnyelse och nya former för marknadsföring är utmärkande drag för marknadsekonomin. Teoretiskt sett avgörs naturligtvis utbudets innehåll och sammansättning inom marknadsekonomin genom konsumenternas fria val; det är vad man brukar ange som typiskt för marknadsekonomin. Men i praktiken vet alla — och erkänner väl också i dag — att det inte är riktigt så idealiskt. Konsumentens reella möjligheter att överblicka hela problemkomplexet, värdera vad som erbjuds och verkligen styra det fortsatta utbudet av varor och tjänster är minimala. Till detta behövs väsentlig hjälp från samhället. Om de riktlinjer som anges här kan man säga med propositionens ord, att de är i huvudsak ägnade att ”stödja konsumenterna och förbättra deras ställning på marknaden”. Detta mål anses i första hand kunna nås ”genom att hushållen ges bättre möjlighet att planera den egna verksamheten”. Vi är, så långt jag förstår, helt överens om den inriktningen. Tidigare har insatserna i konsumentarbetet tagit formen av lagstiftning och inrättande av ett antal institutioner. Jag kan nämna konsumentombudsmannen och marknadsrådet. Åren 1970 och 1971 tillkom lagar om otillbörlig marknadsföring och otillbörliga avtalsvillkor. Ett nytt steg på vägen blir införandet av en särskild konsumentköplag. Dessa saker är delar i ett konsumentpolitiskt program. Vad som nu sker är att det från den 1 juli 1973 inrättas ett konsumentverk, som skall överta en del av dessa institutioners uppgifter och på ett bättre sätt kunna hjälpa konsumenterna — jag vill betona ytterligare att detta är konsumenternas organ med hänsyn till vad jag sedan kommer att säga. Trots att man tydligen är överens om väsentliga ting har propositionen föranlett en mängd motioner och ett stort antal reservationer. Folkpartiet står i stor utsträckning för reservationerna. Jag skall bara ta upp några av dem — en annan företrädare för utskottet kommer att beröra övriga reservationer. En av reservationerna gäller sammansättningen av konsumentverkets styrelse. I motionerna finns mycket skiftande förslag om sammansättningen av konsumentverkets styrelse. I propositionen framhålls att det bör vara en liten, koncentrerad styrelse, som verkligen kan arbeta effektivt, och därför föreslås sju ledamöter. Reservationsvis har föreslagits nio, elva eller tretton ledamöter. I en del av dessa motioner, framför allt där det föreslås tretton ledamöter, sägs att en sådan utökning skall möjliggöra för styrelsen att inom sig få representanter för olika organisationer inom näringslivet, alltså direkta partsrepresentanter. Utskottets majoritet finner det vara tämligen orimligt, om man på det sättet skulle få representanter för näringslivet med i konsumentverkets styrelse. Vi är helt överens med propositionen, där det sägs att ledamöterna i styrelsen bör ha skiftande erfarenhetsbakgrund. Självklart är det värdefullt med människor som upplevt litet olika miljöer i samhället. Ingen har väl heller tänkt sig att man skulle ha sju eller nio ledamöter med samma erfarenhetsbakgrund. Men vi betraktar det som helt omöjligt att någon av dessa valts för att representera en viss grupp, fabrikanter, köpmän eller någon annan grupp i samhället. De skall representera konsumenterna och sig själva. Därför har vi inom utskottet gjort en kompromiss och föreslagit nio ledamöter men med ett klart uttalande av att dessa icke får vara partsrepresentanter. Genom att utöka antalet till nio ges som det sägs i en motion möjlighet att också få ett parlamentariskt inslag. På den punkten är vi överens, utom vad det i fråga om styrelsen gäller folkpartiet och de moderata. Detta var några synpunkter på reservationen 8. I reservationen 9 talas om inrättandet av ett slags organ till hjälp för konsumentverket när det gäller forskningsoch upplysningsarbete. Avsikten är att åstadkomma insyn och påverkan i konsumentverket. Om konsumentverket blir utsatt för anklagelser för att inte vara opartiskt och inte handla med oväld, säger motionärerna ungefärligen, skulle befintligheten av ett sådant vetenskapligt råd kunna hjälpa verket att verkligen hävda att man varit opartisk. Vi andra i utskottet har med undantag av de två folkpartirepresentanterna svårt att förstå att detta skulle vara en vettig linje. Vi har till och med svårt att förstå hur man har tänkt sig att detta organ skall se ut; det är ganska oklart på den punkten. Därför avstyrker vi bestämt förslaget och finner att det inte kan vara en rimlig väg att här i riksdagen besluta om ett sådant organ. Om behov av någonting i denna stil uppkommer, om man behöver en kontroll och uppföljning av verkets arbete, så står det konsumentverket fritt att självt föranstalta om det. Detta vill jag påpeka. Reservationen 10 upplever jag endast som en petitess. Den är ett sätt att säga att vi reservanter är litet mera generösa än de andra. I propositionen föreslås att man skall avsätta 600 000 kronor till forskningsverksamhet inom konsumentverket i första omgången. Folkpartireservanterna anser på denna punkt att beloppet bör vara 900 000 kronor. Herr talman! Jag tycker inte att jag behöver ägna många ord åt detta. Självklart kan vi satsa 900 000, vi kan satsa ett par miljoner kronor, men alla vet att det finns gränser för våra ekonomiska resurser. Att komma och späda på några kronor här och några där och sedan säga att vi nu fått fram den ideala summan, tycker jag faktiskt är litet övermaga. Jag yrkar bifall till utskottets förslag, som innebär samma belopp som propositionen föreslår, 600 000 kronor. Jag tror att kammarens ledamöter håller mig räkning för om jag inte fortsätter mitt anförande. Jag vill med dessa ord yrka bifall till utskottets förslag på alla de punkter där vi är överens, och med avslag på reservationerna 8, 9 och 10 yrkar jag bifall till punkterna 15, 18 och 23.
Herr talman! Herr Svanberg säger att det är en petitess att föreslå en höjning av ett forskningsanslag med 300 000 kronor. Det är fel. Det är som jag sade en ökning med 50 procent, vilket på ett helt annat sätt klargör dess betydelse. Dessutom betonar konsumentutredningen att man, nu när ett konsumentverk inrättas, inte exakt vet vad det kommer att syssla med. Konsumentverket skall börja sitt arbete med att göra en hel del probleminventeringar, identifiera problemen och tränga djupare in i dem. Då är der verkligen viktigt att ha tillräckligt med medel för forskningsändamål. För vår del ser vi därför inte den här saken som en petitess. I andra sammanhang brukar man inte betrakta 50-procentiga anslagsändringar för forskningsändamål som små ting att ta hänsyn till. Låt mig tillägga bara en sak. Den rör det vetenskapliga rådet som vi föreslagit att konsumentverket skall få. För några år sedan gjordes en undersökning av TV-apparater där resultaten starkt ifrågasattes, särskilt av en storproducent. Det är möjligt för en stor producent med en bred reklamapparat och med en stor stab som kan skriva artiklar och propagera att ifrågasätta resultaten av undersökningar — hur värdefulla de är eller hur grundligt de än har utförts. Man har helt andra möjligheter än småföretag och medelstora företag att göra detta. Ett vetenskapligt råd, vars precisa utformning vi i vår reservation begär att Kungl. Maj:t i så fall skall framlägga förslag om, vore därför värdefullt för att ge opartiskhet och därmed inte minst kunna stärka den mindre och medelstora företagsamheten, som inte har samma chans att föra fram berättigad kritik av undersökningar.
Herr talman! Jag är mycket förvånad över att man från regeringspartiets sida och nu senast från herr Svanbergs sida är så rädd för att få in folk från näringslivet i konsumentverkets styrelse. Vi har sagt i vår reservation och vi har fört den debatten inom utskottet att vi tror att den sakkunskap som härvidlag skulle komma fram vore av stort värde för arbetet i styrelsen. Dessutom vill jag noga understryka att vi aldrig har begärt att få något slags majoritet. Här talas det om skiftande erfarenhetsbakgrund. Ja, herr Svanberg, det är just en erfarenhetsbakgrund av icke oväsentligt slag som kan tillföras konsumentverket genom folk från näringslivet i dess styrelse. Därför har vi, herr talman, yrkat på ett större antal ledamöter i styrelsen.
Herr talman! Jag råkade säga, upplystes det mig, att konsumentverket skulle inrättas den 1 juli 1973, men det skall vara den 1 januari 1973. Vad beträffar 600 000 kronor eller 900 000 kronor anser jag nog att 600 000 kronor är ett lämpligt belopp att starta med. Jag kan för övrigt använda ett fulare ord än petitess om det här. Herr Möller, det är ett försök att framställa sig själv som mer intresserad av frågan än andra partier. Jag tror att intresset hos de andra partierna är minst lika stort, och den saken behöver vi inte diskutera ytterligare. I vad sedan gäller frågan om detta forskningsråd eller rådgivande nämnd — vad man nu skall kalla det — finns det väl alla möjligheter för konsumentverkets styrelse att i speciella projekt engagera de forskare och medhjälpare man behöver. Det behöver inte tillsättas ett särskilt råd för det, vilket vi har påpekat skulle vara mycket svårt. Vad beträffar konsumentverkets styrelse har varken jag eller utskottet sagt att det inte får finnas folk från näringslivet där. Självfallet skall det finnas enskilda sådana representanter. Jag har inte ens någonting att invända mot att herr Hovhammar skulle vara med i styrelsen, men icke som representant för den organisation han tillhör utan som privatperson med den erfarenhet han har. Det är ju det som sägs i betänkandet, att det är viktigt med olika erfarenhetsbakgrund. Vad vi icke vill vara med om är alt personer som representerar t.ex. småföretagare eller affärsidkare väljs in i styrelsen. Man skall icke vara bunden till någon bestämd grupp, märkvärdigare än så är inte motsättningarna här.
Herr talman! Beträffande forskningen har vi gjort olika avvägningar och har uppenbarligen olika uppfattningar, vilket kammaren här bara kan I fråga om näringslivet står det alldeles tydligt i reservationen 8 att det är värdefullt om sakkunskap från näringslivets tillverkningsoch handelsled finns företrädd i styrelsen. Det gäller alltså icke representanter utsedda eller föreslagna av näringslivsorganisationer utan folk som har en aktuell och god kunskap från näringslivet. I mitt första anförande framhöll jag att man borde ha kunnat komma överens om att från riksdagens och utskottets sida säga att det vore värdefullt att tillförsäkra konsumentverkets styrelse sådan sakkunskap. Eftersom man väl tänker i någon mån försöka få in ett sådant kunnande, tror jag också att regeringen och utskottsmajoriteten psykologiskt hade vunnit en hel del på längre sikt genom att visa den generositeten att man vågade sätta några ord på papper och då se till, att det blev en bättre täckning i sak när det gäller denna sortens kunskap i konsumentverket än vad jag fruktar att det nu kan bli.
Herr talman! Jag noterar med tillfredsställelse att definitionen ”skiftande erfarenhetsbakgrund” nu tolkas så av herr Svanberg att näringslivet kommer att få representanter i den nya styrelsen.
Herr talman! Jag tycker det är ett väldigt underligt resonemang, herr Möller i Göteborg, att säga att det är nödvändigt med elva representanter för att få erfarenheter från näringslivet. Vad är detta för nonsens? Vi säger att det räcker med nio ledamöter och att de skall ha skiftande erfarenhetsbakgrund. Härigenom finns möjligheter att få med folk från näringslivet som enskilda personer, icke som representanter för en grupp. Det är i en motion som det uttalats att det skall vara partsrepresentation men det står inte i reservationen. Jag skall emellertid gärna instämma med herr Möller så till vida att jag verkligen tycker att det hade bort gå att komma överens, men det är med adress till reservanterna. Jag håller verkligen med herr Gustafsson i Byske då han säger att det borde ha gått att bli sams på den här punkten. Jag tror inte det ser ut så i det här samhället att man måste utöka antalet ledamöter till elva för att få med någon från näringslivet. Vi har inte ifrågasatt att någonting sådant inte skall kunna ske. Herr Hovhammar noterade detta, men jag vill bara framhålla att jag inte sagt att det skall finnas människor från näringslivet med. Jag har sagt att det finns möjligheter till detta. Det är inte jag som tillsätter de här representanterna, det är handelsministern och han har möjlighet att välja vilka han vill.

Herr talman! Vid näringsutskottets betänkande nr 40 har det fogats ett antal reservationer, föranledda av motioner i anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 33 om samhällets konsumentpolitik. Med anledning av att vi har tidsbrist här i kammaren och bör försöka korta av inläggen skall jag avstå från att fördjupa mig i motionerna och i stället gå direkt på reservationerna och något kommentera dem och utskottets betänkande. I reservationen 1 av herr Regnéll m.fl. angående information om offentliga tjänster vill man att riksdagen klart uttalar att konsumentverkets arbetsområde bör omfatta även information om offentliga tjänster. Till kategorin producenter är, påpekas det i propositionen, inte bara att räkna enskilda utan också offentliga företag och institutioner, som bjuder ut varor och tjänster på marknaden. Begreppet konsumentpolitik bör avse de problem som sammanhänger med konsumenternas köp och användning av varor och tjänster, som bjuds ut på den privata marknaden eller på marknader som arbetar enligt likartade principer. Den angivna definitionen lämnar ju konsumentverket betydande utrymme för information även om offentliga tjänster när de tillhandahålls enligt marknadsmässiga principer. Det är t.ex. självklart att konsumentverket när det gäller information om fritidsaktiviteter och resor även måste behandla SJ:s och andra offentligt ägda transportföretags tjänster. Vi som tillhör utskottsmajoriteten menar således att vi kan ansluta oss till departementschefens yttrande, nämligen att konsumentverket har stora befogenheter och ett betydande utrymme för information även i fråga om offentliga tjänster. Reservationen 2 av herr Hallgren gäller producentpåverkan och innehåller önskemål om förslag till bestämmelser som ger konsumentverket möjlighet till aktiv producentpåverkan genom rätt att ingripa i styrningen av företagens produktplanering. Utskottsmajoriteten har på denna punkt följt departementschefens linje och anser, att man i första hand bör söka åstadkomma ett frivilligt samarbete med producenterna när det gäller att förbättra produktplanering, produktinformation, sortiment, prispolitik m.m. Men jag vill i detta sammanhang påpeka att departementschefen har höjt ett varnande pekfinger och framhållit att, om det inte visar sig möjligt att på detta sätt tillvarata väsentliga konsumentintressen, andra former bör övervägas. Möjligheter finns alltså för konsumentverket att ta initiativ i den riktning reservanterna anger, om frivilliglinjen inte ger resultat.

Det finns, anser utskottsmajoriteten, med hänsyn till detta ingen anledning för riksdagen att göra något särskilt uttalande beträffande varudeklarationerna. I reservationen 4 av herrar Regnéll och Hovhammar hemställs att riksdagen skall göra ett uttalande om sin önskan att få ta ställning till de principfrågor rörande det framtida varudeklarationssystemet som kan bli aktuella. Utskottsmajoriteten utgår från att Kungl. Maj:t i detta hänseende kommer att följa vanliga principer. Hithörande frågor kan ju tänkas komma under riksdagens prövning både i budgetoch i lagstiftningssammanhang. Ett system med obligatorisk varudeklaration kan knappast införas utan riksdagens medverkan. Vi anser alltså att något särskilt uttalande, som föreslås av reservanterna, inte är erforderligt. Utskottsmajoriteten kan inte heller tillstyrka det i reservationen 5 av herrar Rydén och Möller i Göteborg framförda kravet på en framställning till Kungl. Maj:t om att ett lagstadgat system för prisangivelser skall införas. Vi anser att det bör ankomma på de konsumentpolitiska organen, inklusive statens prisoch kartellnämnd, att i första hand ta ställning till vilka åtgärder som kan vara lämpliga på detta område. Man har inom prisoch kartellnämnden erfarenheter från kampanjen ”Klart pris” och mot bakgrund därav också de bästa möjligheterna att föreslå åtgärder på det här området. Reservationen 6 av herr Hallgren innehåller en begäran om att riksdagen skall ge Kungl. Maj:t till känna att en prövning av frågan om en samordning mellan konsumentverket och statens prisoch kartellnämnd skall tas upp med förtur. Man menar att detta är förutsättningen för att åstadkomma rimliga konsumentpriser. Utskottsmajoriteten ansluter sig till departementschefens uppfattning rörande relationerna mellan konsumentverket och statens prisoch kartellnämnd, innebärande att man inte nu skall inordna SPK:s verksamhet under konsumentverket. Jag vill i detta sammanhang erinra om att Kungl. Maj:t nyligen uppdragit åt SPK att i samråd med statskontoret utreda frågan om prisoch kartellnämndens organisation m.m. Utredningen skall också skaffa fram underlag för den avsedda prövningen av huruvida någon del av SPK:s verksamhet bör inordnas under konsumentverket. Man kan alltså säga att reservanternas önskemål redan är föremål för uppmärksamhet. Reservationen 7 av herrar Rydén och Möller i Göteborg gäller hemkonsulentorganisationen. Reservanterna vill ha ytterligare sex hemkonsulenter utöver de sex departementschefen föreslagit. Utskottsmajoriteten har understrukit värdet av det arbete som hemkonsulenterna utför och delar motionärernas uppfattning att en fortsatt utbyggnad av hemkonsulentorganisationen är önskvärd. Man är emellertid inte beredd att i dagens läge förorda inrättande av fler nya tjänster än de sex propositionen föreslår, men utskottet förutsätter att Kungl. Maj:t, när resurser bedöms föreligga, kommer att föreslå ytterligare tjänster. Herr talman! Med hänvisning till det jag nu har sagt och till vad herr Svanberg har anfört beträffande de övriga tre reservationerna vill jag yrka bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter och avslag på de av mig kommenterade reservationerna. Sedan vill jag ta kammarens tid i anspråk några minuter till med anledning av mitt särskilda yttrande i anslutning till punkten 13 i utskottets hemställan, som gäller den lokala konsumentverksamheten. Utskottet har varit allmänt positivt i sin skrivning på den punkten, och jag kan väl instämma i den, men jag anser att den lokala verksamheten är så viktig att jag velat ytterligare understryka dess värde. Under de år som de lokala konsumentkommittéerna på försök verkat i sex städer har det visat sig att de haft en utomordentlig betydelse för stora grupper konsumenter. Man har fått fler och större ärenden att handlägga, allteftersom åren gått, på vissa håll så många att man inte haft personella resurser att ta sig an alla ärenden. Vi skall också komma ihåg att de lokala kommittéerna inte alltid har haft de ekonomiska resurser de behövt för att kunna annonsera och presentera sin verksamhet på ett effektivt sätt. Trots det har genom frivillig medverkan av de organisationer som ingått i de lokala kommittéerna, genom artiklar i pressen och program i lokalradion information spritts till konsumenterna om att det finns en instans att vända sig till för att få hjälp i för dem besvärliga frågor. Kommittéernas tjänster har också mer och mer utnyttjats. Första året kom det in ca 250 ärenden. Under fjärde årets första sex månader har ca 1000 ärenden inkommit till de lokala konsumentkommittéerna. Det bevisar ju den betydelse de här kommittéerna har. Då är ändå inte inräknade alla ärenden som kunnat avgöras per telefon. Efter vad jag fått veta rör det sig om kanske det tredubbla antalet ärenden. I motionen 1552, där Anna Lisa Lewén-Eliasson står som första namn och jag är en av medmotionärerna, uttrycks också besvikelse över att den här verksamheten skall upphöra i nuvarande former och i stället bli en frivillig angelägenhet för kommunerna. Statsbidrag skall inte utgå, och då kan man ju mycket väl förstå, med tanke på det kärva ekonomiska läge som de flesta kommuner nu befinner sig i, att många kommuner kommer att tveka att bibehålla den verksamhet som redan finns eller inrätta nya lokala nämnder. Vi understryker också i motionen att arbetet i konsumentverket knappast kommer att lyckas utan en lokal förankring. Det centrala arbetet måste baseras på en lokal problemuppfångning. Många konsumentproblem är också av den arten att de kan och bör lösas lokalt och inte centralt. Man kommer också ifrån en onödig byråkratisering på det sättet. Herr talman! Jag har inget särskilt yrkande, men jag har velat understryka vikten av de lokala konsumentnämnderna. Det är min förhoppning att konsumentverket kommer att ge verkligt stöd och information i konsumentfrågor till de regionala organisationerna och den lokala verksamhet som kan komma till stånd samt att man ständigt uppmuntrar kommunerna att inrätta konsumentnämnder och ger dem den hjälp och det stöd de behöver.

Herr talman! Herr Svanberg sade att vi i stort var överens om principfrågorna och att det bara är detaljfrågor som vi diskuterar. Jag tycker inte att det är riktigt. Den fråga som jag tog upp om producentpåverkan är enligt min uppfattning inte någon detaljfråga. Det är verkligen en avgörande fråga för hur konsumentverket skall fungera. Och jag framhöll i mitt anförande att vi inte är ensamma om den uppfattningen. LO, TCO och KF omfattar en stor del av det svenska folket. Det var också utredningens uppfattning i första omgången att en producentpåverkan var nödvändig. Fru Hansson sade visserligen här att handelsministern höjt ett litet pekfinger, men jag tror inte det är tillräckligt, och jag vill erinra om några frågor som finns i remissvaret som LO, TCO och KF har avgett. De frågar hur man skall klara saken, om man inte skall lagstifta om producentpåverkan. Skall verket påkalla överläggning med producenterna? Kan det begära redovisning av vidtagna åtgärder? Hur skall verket agera där företag ej beaktar framförda synpunkter? I vad mån kan tvingande föreskrifter utfärdas? Jag hoppas nu på svar på dessa frågor. KF har haft en brevkurs i ämnet, och bland författarna till den fanns det åtminstone en som också deltog i konsumentutredningen. I slutet av denna brevkurs gör man olika sammanfattningar av vad de olika partierna tycker. Jag skall bara återge vad som gäller socialdemokraterna eftersom det är det väsentliga i denna fråga i dag. De säger enligt brevkursen så här: ”Det råder en rätt långtgående partipolitisk enighet om behovet av en starkare satsning på konsumentpolitiken. Man vill att resurserna för upplysning och forskning på konsumentområdet skall förstärkas. Men det räcker inte härmed. Enligt vår uppfattning skall man med konsumentpolitiken också sörja för en välbehövlig sanering av produktion och marknadsföring. Detta kan uppnås på flera sätt. Bl. a. måste konsumentintressena få bättre möjligheter att mera direkt göra sig gällande i distributionen och produktionen. Konsumenten är inte rustad för att uppträda på marknaden som jämställd part till företagaren. Vill man råda bot på detta missförhållande är det inte tillräckligt att förbättra informationen och ställa ett ökat kunskapsmaterial till konsumenternas förfogande. Till skydd för konsumenten måste samhället ingripa mot osunda affärsmetoder, försäljningsjippon och vilseledande reklam. Effekten härav bör också kunna bli en välgörande sanering av varusortimentet. Vi måste på sikt åstadkomma en sådan anpassning av produktionen att i första hand de angelägna konsumtionsbehoven kan mötas. Konsumenterna och löntagarna bör få delta i styrningen av produktionsprocessen. På något sätt bör de tillförsäkras möjlighet att göra sitt inflytande gällande direkt och inte endast i egenskap av köpare över en i många hänseenden ofullkomligt fungerande varumarknad.” Men vad säger socialdemokraterna i dag?

Herr talman! Jag har begärt ordet i denna fråga för att beröra en enda punkt i propositionen, nämligen konsumentverkets lokalisering. I propositionen har två meningar redovisats: konsumentutredningens som anser att verket bör vara förlagt till Stockholm, och delegationens för lokalisering av statlig verksamhet, som i sitt remissyttrande förordar att verket förläggs utanför Stockholm. Departementschefen delade delegationens uppfattning men var inte beredd att faststå förläggningsort förrän delegationens förslag föreligger. För egen del har jag i motionen 1555 föreslagit att konsumentverket förläggs till Sundsvall. Det måste vara fördelaktigt att det nya verket redan från starten får sin definitiva placering. Eftersom det är fråga om en ny institution som skall byggas upp vore det en fördel även för de anställda om de redan från början vet var den slutliga arbetsplatsen kommer att bli förlagd. Men nu har det intressanta inträffat att delegationen för lokalisering av statlig verksamhet redovisar sina förslag nästan samma dag som näringsutskottet justerar sitt betänkande. Delegationen har emellertid inte avgivit något som helst förslag beträffande konsumentverket och framhåller att någon ytterligare omlokalisering inte kommer att föreslås av delegationen. Vad blir det då av konsumentverket? Det ser ut som om delegationen varit för tidigt ute med sin rapport. Den borde rimligen ha utrett lokaliseringen av konsumentverket så att ett reellt förslag redan nu kunnat avlämnas. Näringsutskottet går i sitt uttalande inte längre än till att framhålla att frågan om verkets lokalisering bör avgöras i samband med andra frågor om lokalisering av statlig verksamhet. Utskottet utgår från att frågan prövas av riksdagen i samband med de övriga omlokaliseringsfrågorna och förutsätter att Kungl. Maj:t noga överväger möjligheterna att förlägga konsumentverket till annan ort än Stockholm. Som motionär är jag givetvis inte till freds med den oklarhet som råder kring den slutliga lokaliseringen av verket. Jag kan nu bara uttrycka förhoppningen, att den proposition som riksdagen får att behandla på grundval av delegationens förslag och det remissmaterial som kommer in även kommer att omfatta konsumentverkets slutliga lokalisering och att lokaliseringsorten blir Sundsvall.

Herr talman! Efter de inlägg som har gjorts av företrädarna för utskottsmajoriteten och med hänsyn till sakfrågans faktiska läge tänker jag inte gå in i debatten mellan reservanter och utskottsmajoritet. Men jag känner ett behov av att säga några ord om den lokala konsumentpolitiska verksamheten, bl.a. i anledning av fru Hanssons särskilda yttrande och av vad utskottet skriver. Jag tror mig förstå att många gärna velat se ett mera energiskt handlande för att få till stånd åtgärder på detta område. Jag har mött den inställningen bl.a. från fackföreningshåll. Jag har full förståelse för kravet på en aktiv lokal konsumentpolitisk verksamhet. Vi skriver också i propositionen att det av flera skäl är värdefullt med ett kommunalt engagemang i dessa frågor. De kommunala organen kan på ett helt annat sätt än ett centralt verk komma i kontakt med de enskilda konsumenterna. Samtidigt är konsumentverket beroende av att få en direkt kanal ut till människorna, som det hela tiden är fråga om, och på så sätt få en uppfattning om vilka problem konsumenterna ställs inför. I själva verket torde det vara få verksamheter som i så hög grad är beroende av många kontaktpunkter ute i landet för att kunna nå ett vettigt resultat. Samtidigt vet vi vilken ekonomisk situation som flertalet av landets kommuner i dag befinner sig i. Jag kan därför förstå kommunernas tveksamhet att ge sig in i nya kostsamma engagemang. Men nu tror jag inte att en kommunal insats i den här frågan skulle behöva betyda någon nämnvärd belastning på kommunernas ekonomi. Jag vill i det här sammanhanget göra klart att vad som sägs i propositionen inte innebär någon begränsning av kommunernas möjligheter att engagera sig i konsumentpolitiska frågor. I propositionen skisseras några alternativ, som jag efter kontakt med Kommunförbundets ledning har bedömt som möjliga med hänsyn till de invändningar som har framförts från kommunalt håll. Det är min förhoppning att samtliga landets kommuner skall finna att detta är ett alternativ som ligger inom möjligheternas gräns, men det är också min förhoppning att det skall finnas kommuner som anser sig ha möjlighet att göra mera än vad de här alternativen skisserar — större och mera energiska insatser. Vi vet att bl.a. Stockholms kommun redan bedriver en mycket aktiv verksamhet på det här området, och jag hoppas självfallet att den kommer att fortsätta och vidareutvecklas. Jag vill nämna att vi har börjat förbereda arbetet på en utbildning av landets hemkonsulenter för att de skall kunna bistå kommunerna. Den utbildningen startar redan i höst för att de den 1 januari skall vara färdiga att gå in i verksamheten och därmed ge den bästa stimulansen åt de kommuner som vill komma i gång fort. Sedan bör det vara konsumentverkets uppgift att efter en tid se över den kommunala verksamheten för att vi skall kunna bedöma vilka resultat som faktiskt har åstadkommits. Om en sådan bedömning visar att ytterligare insatser behövs, då skall vi försöka hitta medel och metoder för dessa.

Herr talman! Jag är på det hela taget nöjd med den proposition som har framlämnats. Genom handelsministerns deklaration har vi också fått bekräftat att det finns en stark vilja hos regeringen att effektuera önskemålet om att få lokala konsumentkommittéer, som har framförts från så många håll. Jag vill bara i korthet erinra om att initiativet från början kommer från socialdemokratiskt håll. Förslaget har en lång bakgrundshistoria. Det var i Skoglundsgruppens rapport 1966 man föreslog, att sådana här lokala konsumentkommittéer skulle komma till stånd. Som en del här i kammaren kanske erinrar sig var det LO, TCO, Kooperativa kvinnogillesrörelsen, Husmodersförbundet, ABF och TBV som stod fadder för den här verksamheten, men litet senare har också konsumentrådet inkopplats. Jag vill gratulera regeringen till det mycket positiva mottagande som propositionen har fått i den debatt som har förts här. Stämningen är här i kammaren nästan pastoral, men jag kan försäkra att vi inte väntar oss att samma fridfulla stämning alltid skall finnas när man skall tangera konsumentfrågorna på litet närmare håll. Vi har ju skaffat oss en del erfarenheter under årens lopp. Jag lyssnade till herr Möller i Göteborg och herr Hovhammar, som talade om det angelägna i att få kunnandet representerat i konsumentverkets styrelse genom näringslivet. Nu finner utskottet en betydligt bättre lösning, nämligen att den mångsidigare representationen bäst säkras genom ett parlamentariskt inslag i styrelsen. Vi tror att det är en avsevärt bättre väg än den som har föreslagits av folkpartisterna och moderaterna. När det gäller de lokala konsumentkommittéerna säger utskottet att man vill avvakta ytterligare erfarenheter. Vi som har skrivit den socialdemokratiska motionen säger att det knappast behövs. Här har pågått en försöksverksamhet från 1967 fram till nu. Vi har av flera skäl velat trycka mycket hårt på att dessa åtgärder vidtas. Det mest bärande skälet är att vi måste se till att alla byråkratiseringstendenser motverkas genom en levande dialog mellan det nya verkets tjänstemän och de stora medborgargrupperna. Mot den bakgrunden utgör de lokala konsumentkommittéerna en mycket väsentlig kontaktyta för att verksamheten skall kunna fungera tillfredsställande.

Ett annat exempel på en levande kontakt är den allmänna reklamationsnämnden. Den startades på försök av statens konsumentråd 1968 och kontaktas numera dagligen av ett 60-tal personer. Lägger vi till detta den verksamhet som bedrivs av konsumentombudsmannaämbetet — som ju ligger helt utanför den fråga som nu behandlas — finner vi ytterligare ett talande exempel på behovet av att statsmakterna håller dörrarna öppna för konsumenterna. Konsumentombudsmannen hade närmare 3 000 ärenden att behandla under fjolåret. En tredje möjlighet för en levande kontakt som måste tillvaratas i det nya verket utgör den statliga konsumenttidskrift som omtalas i propositionen. I en sådan publicistisk verksamhet blir det i än högre grad angeläget att envägskommunikationen ersätts med en levande dialog — en tvåvägskommunikation mellan verk och konsumenter. Av dessa exempel får vi en god uppfattning om allmänhetens behov av att komma i kontakt med samhälleliga organ som sysslar med konsumentfrågor. För den enskilde konsumenten är det inte lätt att orientera sig, då vi torde ha ca 200 000 olika varor och tjänster att välja på. Mot den bakgrunden upplever vi starkt hur allvarligt underförsörjd den statliga informationsverksamheten är på detta område. Under onsdagens riksdagsdebatt om reklamskatten lovordade många talare reklamen, som den hittills kommit till uttryck, men det blev inte många ord sagda om behovet av att satsa på en objektiv konsumentupplysning. På detta område råder i dag minst sagt en besvärande bristande balans. Låt mig ta ett enda exempel. Det gäller reklamkostnaderna i anslutning till de mycket uppmärksammade färg-TV-undersökningarna — herr Möller var inne på detta för en stund sedan — som gjordes på uppdrag av statens konsumentråd 1969 och 1970. Konsumentrådet lät göra en undersökning av relationerna mellan reklam och redaktionell text beträffande färg-TV. Denna undersökning visade att under en tremåna dersperiod var den objektiva konsumentupplysningen långt mindre än en tiondel av den samlade annonsmängden om TV =— detta trots den osedvanligt stora satsning som gjordes genom en statlig informationsverksamhet vid detta tillfälle. Enbart ett företag — ett av de kända multinationella — hade annonser som var tre gånger så omfattande som hela den samlade statliga konsumentupplysningen. En annan undersökning visade att den statliga konsumentupplysningen beträffande alla varor och tjänster utgjorde mindre än 1 promille av all märkesvarureklam. Denna undersökning gjordes vid ungefär samma tidpunkt, och den bekostades av Annonsörföreningen och Tidningsutgivareföreningen. Detta visar de disproportioner som råder mellan det välrustade enskilda näringslivet och den relativt svältfödda statliga konsumentupplysningen. Någon känsla av att vi lever i ett samhälle som präglas av en helt harmonisk blandekonomi finns inte på detta område, och det kommer den nya verksledningen snart att få erfara genom de uppgifter som man nu kommer att ta itu med. Därför finns det många som sysslar med dessa frågor som förväntar att beslutet om reklamskatt skall kunna ge ökade resurser och att åtminstone en del av dessa pengar skall kunna anvisas för att skapa en nödvändig balans i den informationsverksamhet som skall riktas till konsumenterna. Herr talman! Jag vill uttala tillfredsställelse över regeringens många aktiva insatser under senare tid för att angripa de konsumentpolitiska problemen. Vi befinner oss uppenbarligen i ett progressivt skede på detta område. Vi som har signerat den socialdemokratiska motionen förväntar och kan nu säkert förlita oss på att åtgärder vidtages för att ge det nya verket en nödvändig lokal anknytning i dess verksamhet, för att kunna stå i så nära kontakt som möjligt med de medborgare som verket ytterst har att betjäna.

Herr talman! Jag har för avsikt att uppehålla mig vid ett par tre frågor inom det område som vi nu diskuterar. Emellertid skulle jag först vilja göra några mer allmänna kommentarer inför det ställningstagande till den framtida konsumentpolitiken, som vi nu står inför, och säga att regeringen har ju under de senaste åren visat stor aktivitet i fråga om att vidta åtgärder till nytta för konsumenterna. Nya organ har kommit till som snabbt fått verkningskraft — jag tänker t.ex. på KO. Lagstiftning till stöd för konsumenterna har initierats. Allt detta hälsas med tillfredsställelse.

De remissvar som lämnades i anslutning till konsumentutredningens betänkande är en mycket intressant läsning. Dessa svar vittnar om den vikt som man numera lägger vid konsumentpolitikens inriktning. Man är faktiskt beredd till nya grepp för att trygga konsumenternas intressen. Här har redan åberopats yttrandet från LO, TCO och KF, och även jag vill gärna åberopa detta. Det är på något sätt epokgörande. Själv vill jag emellertid referera en liten del av det remissvar som det socialdemokratiska kvinnoförbundet avgivit och då ta upp det avsnitt som handlar om den s.k. producentpåverkan. Förbundet konstaterar — och åberopar därvidlag Skoglundsrapporten — att den klassiska nationalekonomins teoretiska modell med konsumenternas styrning av produktionen inte har någon förankring i verkligheten och att det framstått som nödvändigt att ingripa mera aktivt i produktionsprocessen för att anpassa den till konsumenterna och då i första hand till de resurssvaga.

Den är endast grundad på allmänna antaganden om en intressegemenskap mellan producenter och konsumenter. Enligt förbundets uppfattning finns det en viss sådan intressegemenskap så länge konsumenternas intressen sammanfaller med företagens lönsamhetssträvanden. Men i den mån konsumenternas intressen avviker från lönsamhetsintressena i det enskilda företaget eller i den enskilda branschen uppstår konflikter. I detta läge är det nödvändigt att samhället har styrmedel till förfogande som ger möjlighet att hävda konsumenternas intressen gentemot producenternas. Det borde i konsumentutredningens betänkande ha funnits en analys av tänkbara konfliktsituationer och mot bakgrund därav förslag om lämpliga styrmedel, säger Kvinnoförbundet. Nu har handelsministern valt att i första hand försöka åstadkomma resultat genom att anbefalla ett frivilligt samarbete med producenterna i obundna former — dock med det tillägget att om det inte visar sig möjligt att på detta sätt tillvarata väsentliga konsumentintressen, så bör andra former övervägas. Vi får nu se vilken utvecklingen blir — erfarenheten från andra konsumentområden har visat att frivilligt samarbete inte alltid lyckas. De organisationer som bevakar konsumenternas intressen kommer nu att följa utvecklingen med uppmärksamhet, och naturligtvis kommer de att begära vidtagande av de ytterligare åtgärder som kan bli erforderliga. Producenterna kan ju inte rimligen få bestämma konsumentpolitiken. Jag vill vid detta tillfälle uttrycka min tillfredsställelse med att man i propositionen har samordnat verksamheten inom konsumentområdet, och jag vill uttala min glädje över att man har gjort en bestämd avgränsning av det som man skall göra i förhållande till vad man inte skall syssla med. Var vi än möter konsumentfrågorna framstår ett hittills olöst problem: hur når man de s.k. svaga konsumenterna, de med dålig ekonomi, de handikappade, de gamla, de dåligt utbildade, invandrarna osv.? Samhället som producent söker alltmer ta hänsyn till de konsumenterna, men på den s.k. marknaden där köpkraften bestämmer sackar det efter. Dessa människor är inte intressanta för producenter och säljare. Samhällsansvaret förutsätts fungera även på områden som annars är helt kommersiella. Varudistributionen i glesbygd och läromedlen för specialklasselever — för att här ta bara ett par just nu aktuella exempel — förväntas lösas genom samhällets försorg och med skattepengar. Jag skall här bara om de svaga konsumenterna tillägga, att här kvarstår många olösta frågor. Hur skall deras intressen tillgodoses och av vem, och hur skall vi nå dem med information? Vidare vill jag något beröra spörsmålet om hur konsumenterna skall kunna göra sitt inflytande gällande. Vi har vissa föreställningar om vilka organisationer som kan sägas stå för konsumenterna, och det har blivit praxis att hämta representanterna därifrån. Naturligtvis kan jag inte ha någon mera riktig uppfattning om detta än alla andra, men jag kan spekulera en smula. Och jag är benägen att påstå, att det är svårt att hitta organisationer med entydiga konsumentintressen. Men jag tycker mig ha funnit en: hyresgäströrelsen. Konsumentkooperationen, denna kraftkälla i vår blandekonomi och garant för konkurrensen, är naturligen en bas för konsumentintressena i olika avseenden. Det finns många exempel på det. Bl. a. stärker den allmänhetens medvetenhet och kunskaper som konsumenter. Men naturligtvis representerar kooperationen också företagarintressen som gör att dess företrädare inte kan sägas bara representera konsumentnyttan. Löntagarorganisationerna då? Skall man ta representanterna därifrån, när man skall hävda konsumenternas intressen? Det framstår väl som ändamålsenligt och sammanfaller också med organisationernas primära uppgifter. Dessutom finns det där goda kunskaper om människors villkor samt insikter i näringslivets förhållanden och om företagen. Men om jag nu fullföljer granskningen med den avsikt jag har måste jag konstatera, att det stundom uppträder intressekonflikter för en fackföreningsman som representant för konsumenterna. De handelsanställdas syn på butiksöppet är exempelvis inte riktigt densamma som konsumenternas, för att här ta ett exempel som vi vet en del om. Ingripanden inom konsumentpolitiken som påverkar ett företag eller en bransch kan också vara väl förenliga med den allmänna konsumentnyttan men stå i strid med de anställdas i varje fall kortsiktiga intressen. Sådana exempel finns också. Och det visar hur sammansatt hela denna fråga är, samtidigt som det är en av de viktigaste: Hur och genom vem skall konsumentgruppernas intressen bevakas? Samtidigt är den speciellt viktig därför att motparten-företagarendistributören oftast har ett försteg i det samspel eller den dragkamp som utvecklas då konsumentpolitiska frågor avgörs. På den sidan om bordet sitter det ju människor med stor sakkunskap, tunga yrkesinsikter och — det vill jag betona — med ett helt maskineri bakom ryggen. Vad har konsumentrepresentanterna att ställa upp med då? Jag skall inte besvara den frågan heller, men jag vill säga att det räcker inte med intresse och ambitioner. Måtte nu konsumentverket bli en kraftkälla att ösa ur för konsumentrepresentanter, var de än skall sitta — i livsmedelsverk, i reklamationsnämnder, ute i kommunernas organ eller annorstädes. Bra representanter kan förstärka konsumenternas makt, och den behöver förstärkas. Ett annat sätt att förbättra konsumenternas ställning är att förankra den här politiken på det lokala planet. Om detta har mycket sagts, och jag skall avstå från att kommentera det närmare. Jag skall bara passa på att tacka handelsministern för det besked han här har givit. Jag tror det var utomordentligt viktigt att det kom fram att man inte har tänkt färdigt utan att man aktivt skall verka för en förankring i en lokal verksamhet. Får jag då bara skicka med önskemålet att man startar med att göra en analys av kommittéernas arbete och dess effekter. De har i och för sig varit framgångsrika, men jag tror att det är åtskilligt angående deras verksamhet som är fördolt och som det kan vara ytterst angeläget att klara ut. Har kommittéerna nått effekter av mera allmän karaktär? Har de kunnat påverka förhållandena på orten så att dessa i några viktiga avseenden skiljer sig från förhållandena på orter där man inte haft kommittéer? Vilka konsumentgrupper har kommittéerna kommit i kontakt med? Har de tagit upp problemområdena? Har de nått de unga familjerna, har de nått personer med särskilt dålig ekonomi, har de samarbetat med sociala myndigheter etc.? Om denna lokala verksamhet skulle jag också vilja säga att jag tror att det är ytterst viktigt att man inte bara verkar för en eller annan befattningshavare anknuten till administrationen i kommunen utan att man också får till stånd förtroendemannanämnder. Det är väl så viktigt att man har en sådan ordning på detta område som att man har det på andra kommunala områden. Herr talman! Sammanfattningsvis har jag alltså för det första velat framhålla hur avgörande jag anser att frågan om påverkan på produktionen är. Jag är alls inte främmande för att det behövs andra former för den än de som nu föreslås i propositionen, men jag är beredd att avvakta. Jag har för det andra velat lägga stor vikt vid metoderna för bevakandet av konsumentintresset vid val av representanter och vid understödjandet av dem i deras verksamhet, så att de blir jämnstarka med den motpart de möter. För det tredje och sista har jag i anslutning till motionen 1552 och det särskilda yttrandet av fru Hansson velat säga att det nu är ofrånkomligt att man i departementet lika väl som i konsumentverket tar itu med frågan om den lokala verksamheten. Kommunernas intresse tror jag kan väckas med helt vanliga politiska metoder — det behöver inte konsumentverket befatta sig med — men råd och anvisningar för verksamheten måste man från kommunerna kunna inhämta när organisationen är beslutad och man börjar fundera över detta.

Herr talman! Jag tycker att det är bra — ett framsteg — att vi har fått denna proposition med riktlinjer för en utbyggd och förnyad konsumentpolitik. Målet för denna är ju att vi vill stödja konsumenterna och förbättra deras ställning på marknaden. Man har länge krävt och får nu en organisatorisk samordning av den konsumentpolitiska verksamheten. Splittringen på många olika organ kommer att upphöra. Vad beträffar prisoch kartellnämndens förhållande till konsument verket är det några omständigheter som det är viktigt att komma ihåg. Prisoch kartellnämnden har haft ett utmärkt samarbete med både konsumentinstitutet och varudeklarationsnämnden, och det finns all anledning att tro att detta skall bli fallet även med det nya konsumentverket. När t.ex. konsumentverket, som vi hoppas, börjar utge en brett upplagd, slagkraftig konsumenttidskrift, inriktad på att nå ut till stora medborgargrupper, kan man vara säker på att SPK kommer att förse den tidningen med åtskilligt intressant material, på samma sätt som man har gjort beträffande Råd och Rön. Låt mig erinra om att SPK för något år sedan upphörde med utgivningen av sin tidskrift Prisaktuellt just för att inte i onödan konkurrera med Råd och Rön om allmänhetens uppmärksamhet. I stället gick man in för ett utvidgat samarbete med institutets tidning. Som ett annat aktuellt exempel på samverkan kan nämnas den särskilda arbetsgrupp för jämförpriser som SPK tillsatt men där också representanter för konsumentinstitutet och VDN ingår. Jag vet att SPK:s ledning gärna medverkar till en ytterligare utvidgning av detta samarbete. Det är självfallet av stort intresse att t.ex. en prisundersökning kan kombineras med kvalitetsoch funktionsstudier av motsvarande vara. Och omvänt bör en kvalitetstestning i möjligaste mån kompletteras med undersökning och information också om prisförhållandena. Men jag tror att man gör ett misstag om man av detta drar slutsatsen att en sammanslagning av SPK med det nya konsumentverket skulle vara behövlig eller att ett överförande av funktioner från nämnden till verket skulle öka effektiviteten. Båda institutionerna behövs, lika väl som vi till konsumenternas skydd och bistånd även behöver myndigheter som t.ex. konsumentombudsmannen, näringsfrihetsombudsmannen och marknadsrådet. I folkpartimotionen riktar man in sig på ett särskilt område, nämligen prisangivelserna, och begär lagstiftning om detta. När det gäller prisangivelserna är det ju så — som för övrigt fru Hansson erinrade om i sitt anförande — att SPK sedan ett drygt år tillbaka bedriver en kampanj kallad Klart Pris. Den syftar ju bl.a. till att jämförpriser skall anges på en mängd varor som väger tungt i hushållens budget, framför allt livsmedel och andra dagligvaror. Den arbetsgrupp jag tidigare nämnde har anvisat handeln ett 15-tal varugrupper där sådana jämförpriser bör införas. Kampanjen har på begränsade områden gett resultat, men mycket återstår att göra. Jag tycker det är rimligt att man från samhällets sida under ytterligare någon tid — t.ex. ett halvår — fortsätter försöket att med information, opinionsbildning och överläggningar få detta genomfört på frivillig väg. Skulle detta inte gå — låt oss säga att man ännu en bit in på 1973 måste konstatera att handeln inte har följt upp detta på ett från konsumentsynpunkt tillfredsställande sätt — skall jag gärna vara med om att diskutera det mera tvångsmässiga förfarandet som folkpartiet vill tillgripa redan nu. Jag kan för övrigt upplysa om att ett nytt sammanträffande mellan arbetsgruppen för jämförpriser och företrädare för handeln kommer att äga rum redan i nästa vecka. Jag tror det finns förutsättningar för att redan då ett nytt steg kan tas i detta arbete. De praktiska effekterna skall vi sedan i sommar och i höst med gemensamt intresse avläsa ute i butikerna, och mot denna bakgrund kan vi sedan vidtaga erforderliga åtgärder. Herr talman! Det blir en mjukstart för det nya konsumentverket. Medelsanvisningen är inte generös. Det blir naturligtvis en ökning av antalet verksamma personer på området, men den är i knappaste laget. Det positiva är emellertid att vi nu kan köra i gång och får tillfälle att pröva oss fram så att vi sedan kan komma igen och vidta kompletterande och erforderliga åtgärder. Jag ber att få yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Jag tycker det är mycket väsentligt att detta förslag om ett konsumentverk snarast genomförs, så att vi kan få en förnyad konsumentpolitik med det klara syftet att förbättra konsumenternas ställning på marknaden. Medlen för detta har angivits i propositionen, och utskottet har tillstyrkt propositionens förslag, nämligen att man skall ha en bättre information om varorna och en riktigare anpassning av produktionen efter konsumenternas behov men också en direkt samverkan och påverkan mellan konsumentorganen och producenterna. Men trots att man så klart har skisserat målen och även angivit vilka medel man vill använda, kan ändå innehållet i den nya konsumentpolitiken bli uttunnat, om inte det nya konsumentverket blir ett verkligt uttryck för en starkare konsumentmakt. Ibland sägs det från industrihåll att vi alla är konsumenter. Även näringslivets representanter är konsumenter. De förklarar sig verkligen stödja konsumenterna. Men den som har försökt medverka till att föra konsumenternas talan i samverkan med industrins representanter vet att verkligheten just på detta område inte är så skön som dikten. Det kanske man kan se av en nyligen utkommen skrift från Industriförbundet. Den heter: Hur skall konsumenten bestämma? Just i denna skrift ger Industriförbundet sin syn på konsumentverksamheten. Där deklarerar man klart sin kärlek till marknadsekonomins förmåga att vara konsumentvänlig, om man bara kan rätta till vissa skönhetsfläckar — det är s.k. kritiska synpunkter. I den skriften hävdas det bl.a. att marknadsekonomin låter de enskilda konsumenterna själva välja. Det gör de utan vidare bara de går i en affär. Det tycker man är en både bättre och enklare garanti för att deras egna värderingar styr valet. Det kan verkligen ifrågasättas vilken valfrihet konsumenterna har när de inte fått bestämma vilka varor de skall ha att välja mellan. Man säger också att marknadsmekanismen automatiskt låter konsumenter och producenter via prisbildningen informera varandra. Det är alltså på detta sätt industrin vill vara konsumentvänlig. Det säger ju litet om hur man har tänkt sig konsumentpolitiken. Jag har också i de borgerliga motionerna i detta ärende funnit vissa formuleringar som liknar dem i denna skrift.

Just för att begränsa både mig själv och debatten vill jag avsluta mitt anförande med några konstateranden. Jag tycker det är bra att utskottet har uttalat att det bör vara ett parlamentariskt inslag i konsumentverkets styrelse. Jag anser det nämligen riktigt att lagstiftningen och utformningen i verkligheten följs åt. Jag understryker också Anna Lisa Lewén-Eliassons konstaterande att konsumenternas representanter får verklig sekreterarhjälp och experthjälp till förfogande när de skall medverka i styrelsen. När utskottet och departementschefen uttalar sig för att personer med olika erfarenhetsbakgrund skall finnas representerade i styrelsen, kan jag hålla med om det, men jag vill gärna tolka uttalandet på det sättet att klara konsumentintressen bör ha en majoritet i styrelsen. I en splittrad styrelse med korporativ sammansättning genom olika organisationers representanter blir det lätt så att de följer sina uppdragsgivare och inte enbart för konsumenternas talan. Jag vill gärna här slå fast att det är just arbetet på ett annat område av konsumentpolitiken som rent praktiskt och påtagligt har givit mig dessa erfarenheter. Här vädjar jag till statsrådet att låta sådana erfarenheter bli vägledande när styrelsen för konsumentverket skall utses. Annars föreligger risk för att den nya och förnyade konsumentpolitiken inte blir vad man trott att den skulle bli. Med sådana förutsättningar blir det mycket svårare att föra ut propositionens intentioner om en starkare konsumentmakt. Herr talman! Med dessa få ord vill jag yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Det vi nu skall behandla är en mycket enkel men principiellt viktig fråga. Jag skall ta ett exempel som bäst klargör vad det är tal om. En hyresgäst uraktlåter av någon anledning, och den kan vara ursäktlig, att erlägga hyra. Efter det blir han uppsagd, och sedan kan han efter en viss tid bli vräkt från bostaden. Det kan han inte förhindra. Katastrofen är ett faktum — det är nämligen en katastrof att bli utkastad från sitt hem. Den här katastrofen hade kunnat undvikas, om hyresgästen hade känt till den lagliga rätt som statsmakterna garanterat honom, nämligen rätten att betala hyran inom tolv dagar efter uppsägningen. Då kan vräkning inte komma till stånd. Jag hoppas att fler än jag i denna kammare tycker att det är otillfredsställande att enskilda medborgare skall råka illa ut endast av den anledningen att de saknar kännedom om den rätt riksdagen och statsmakterna tillerkänt dem. Jag frågar om det någonsin kan vara fel att man utökar medborgarens möjligheter att handla på grundval av den lag som stiftats till hans skydd. Det är det som är principfrågan. Och sakfrågan här i dag gäller mitt förslag att det i uppsägningen skall stå angivet att hyresgästen har denna rätt att erlägga hyra inom tolv dagar för att alltså rädda hyresrätten för framtiden. Det förslaget har tillstyrkts i remissvar från Svea hovrätt, länsstyrelsen i Stockholms län och Hyresgästernas riksförbund. Men lagutskottet är, som jag ser det, rätt kallsinnigt och vill alltså inte gå med på att ytterligare accentuera hyreslagstiftningens karaktär av en social lagstiftning, som är tillkommen för att skydda den svagare parten mot den starkare. Vi har just diskuterat hur man skall skydda konsumenten, och här är det alltså hyreskonsumenten som behöver skyddas. Vad majoriteten i lagutskottet kommit fram till är några välvilliga fraser, men de hjälper inte den som sitter på gatan med sitt bohag och med en skingrad familj. Jag skall nöja mig med detta, herr talman, och yrkar med osedvanligt stor övertygelse bifall till reservationen.

Herr talman! Hyreslagen, dvs. 12 kap. jordabalken, föreskriver att hyresgäst som inte betalar sin hyra inom två vardagar efter förfallodagen får hyresrätten förverkad och kan således bli uppsagd till avflyttning. Hyresgästen kan dock återvinna hyresrätten, nämligen om han senast tolfte vardagen från det han blev uppsagd betalar hyran till hyresvärden eller nedsätter denna hos överexekutor. I herr Sjöholms motion framhålls att hyresgästerna påfallande ofta saknar kännedom om denna återvinningsmöjlighet och därför på grund av sin bristande kännedom om lagen lätt kan bli av med lägenheten. Motionären har därför yrkat att hyreslagen skall ändras så att hyresvärden åläggs skyldighet att vid uppsägningen underrätta hyresgästen om hans möjlighet att återvinna hyresrätten. I hyreslagen finns ett välbekant fall, där hyresvärd har en sådan upplysningsskyldighet, nämligen då han vid kontraktstidens utgång säger upp hyresavtalet för att t.ex. få ändrade hyresvillkor. Hyresvärden skall då underrätta hyresgästen om att han, om han inte vill flytta, inom viss tid skall vända sig till hyresnämnden. Motsvarande underrättelseskyldighet åvilar jordägare vid uppsägning av arrendeavtal vid jordbruksarrende och bostadsarrende. I lagutskottets betänkande nr 17, som riksdagen tidigare i dag godkänt, har utskottet tillstyrkt Kungl. Maj:ts förslag att motsvarande underrättelseskyldighet införs vid uppsägning av lokaler och anläggningsarrenden. De fall som jag nu nämnt skiljer sig visserligen, herr talman, principiellt från herr Sjöholms fall. I de fall jag nämnt är det ju hyresvärden som tar initiativ till kontraktets upphörande, medan i herr Sjöholms fall det är hyresgästen som föranleder uppsägningen genom att han inte fullgör sin skyldighet att betala hyra i rätt tid. Utskottet har dock funnit övervägande skäl tala för att man även i det av herr Sjöholm åberopade fallet inför bestämmelser, som säkerställer att inte hyresgästen på grund av bristande kunskap om lagen blir av med sin lägenhet. En vräkning medför ju ofta svåra problem, ibland ren katastrof för hyresgästen och hans familj, såsom herr Sjöholm nyss betonade. På denna punkt är utskottet enigt. Det som skiljer utskottets majoritet från reservanten är att utskottet anser att frågan hur en lagändring skall ske bör undersökas av Kungl. Maj:t, medan herr Sjöholm vill att riksdagen redan nu skall företa en lagändring. Såsom framgår av reservationen får en lagändring i här aktuella hänseende till konsekvens även vissa andra ändringar i uppsägningsreglerna. Utskottet har vidare ansett att en motsvarande reglering bör ske när det gäller arrendereglerna, som på detta område, såsom jag redan tidigare sagt, har nära anknytning till hyresreglerna. Utskottet har inte funnit det möjligt att på den korta tid som nu stått utskottet till buds överblicka alla konsekvenser av en lagändring. Avgörande för majoritetens ståndpunktstagande har vidare varit, att i justitiedepartementet pågår en översyn av hyreslagen. En PM har upprättats och utsänts på remiss. Remisstiden går ut i dagarna. Avsikten är att det skall läggas en proposition på riksdagens bord i slutet av höstsessionen eller i början av 1973 års riksdag. Utskottet har ansett det lämpligt att den av utskottet uttryckligen önskade översynen av uppsägningsreglerna vid bristande betalning av hyra görs av Kungl. Maj:t vid utarbetandet av den väntade propositionen, som alltså kan ligga på riksdagens bord om något halvår. Jag vill påpeka att den av herr Sjöholm önskade omedelbara lagändringen knappast kan träda i kraft mycket tidigare. Kungl. Maj:t måste först ta ställning till om herr Sjöholms lagförslag täcker vad som behövs och därför kan accepteras av Kungl. Maj:t. Eftersom det är fråga om ändringar i jordabalken, skall Kungl. Maj:t dessförinnan med all säkerhet också höra lagrådet. Skulle lagrådet göra invändningar av något slag, är gången den, att ärendet måste återgå till riksdagen med ytterligare fördröjning som följd. Det är därför med största sannolikhet inte möjligt att en lagändring skulle kunna, som herr Sjöholm önskar, träda i kraft redan den 1 juli i år. Skillnad i sak finns alltså inte mellan utskottsmajoriteten och reservanten.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
Herr talman! Herr Wiklunds i Stockholm anförande var ju egentligen ett uttryck för den obotfärdiges förhinder. Vill man inte göra något, kan man ju alltid stapla upp svårigheter, och det var vad herr Wiklund gjorde. Frågan hur en lagändring skall ske är det man inte kommit till klarhet om i utskottet, säger herr Wiklund. Lagändring skall ske helt enkelt på det sättet att man för in bestämmelsen att det skall stå i uppsägningen att hyresgästen har rätt att inom 12 dagar erlägga hyran. Jag började med att säga att detta är en enkel fråga, och den är faktiskt enkel, även om det erfordras vissa följdändringar, men dessa finns med i reservationen. När det gäller arrende finns det inte samma sociala tyngd. De som blir vräkta från sin bostad blir utkastade. Familjen skingras, barnen kommer på barnhem och möblerna får stå på gården eller på gatan. Det är en katastrof. Jag tycker att det är riksdagens skyldighet att snarast möjligt förhindra sådana katastrofer, om det kan ske på ett så enkelt sätt som genom att man upplyser hyresgästen om den rätt som riksdagen tidigare har tillerkänt honom. Jag upprepar att det aldrig någonsin kan vara fel att människor kan grunda sitt handlande på kännedom om de lagregler som statsmakterna har stiftat till deras skydd. Förra året antog vi en lag om ångervecka vid avbetalningsköp. Det är ungefär detsamma. Ett avbetalningsköp blir inte giltigt om inte säljaren lämnar en blankett som kan användas om köparen ångrar sig. Den bestämmelsen infördes till den svagares skydd, och det är precis detsamma jag vill när det gäller hyreslagstiftningen. Hyresgästernas riksförbund har som sagt tillstyrkt förslaget. Sedan vill jag bara säga att jag inte har samma djupa tilltro till regeringen som herr Wiklund tydligen har. Jag tycker att riksdagen kan ta saken i egna händer någon gång. Vi kan säga till att så här vill vi ha det snarast möjligt. Med god vilja kan man genomföra detta, skulle jag tro, till den 1 juli, och då förhindrar vi många ytterligare katastrofer som annars skulle uppstå på grund av att människor inte kan de lagar som är stiftade till deras skydd.
Herr talman! Jag bara konstaterar återigen att utskottets majoritet har exakt samma åsikt i den här frågan som herr Sjöholm har. Det föreligger en skillnad bara i fråga om sättet att gå till väga för att få till stånd den lagändring som herr Sjöholm har föreslagit.

Herr talman! Bestämmelserna rörande markinlösen enligt ensittarlagen har gjort det möjligt för ägaren till ett bostadshus på ofri grund att friköpa ett stycke mark som under viss tid och efter vissa bestämmelser arrenderats på såväl privat som viss kommunalt ägd mark. Detta har satt en del människor i stånd att säkerställa möjligheten att i fortsättningen leva vidare i sin egen bostad, en rättviseåtgärd av betydelse. Undantagna från dessa bestämmelser har varit stad, köping och municipalsamhälle enligt 1 § i denna lag. Kommunreformen, både den redan genomförda och den slutliga sammanläggningen den 1 januari 1974, innebär att stora landsbygdsområden införlivas med tidigare stad, köping eller municipalsamhälle. I dylika kommuner kommer ensittarlagens bestämmelser att sättas ur spel. Det blir sålunda därefter ingen möjlighet för sådana kategorier som annars skulle friköpa ett markområde att göra detta. I motionen 926 till årets riksdag har jag hemställt att riksdagen beslutar sådan ändring i 19 § ensittarlagen att det medges inlösen för nyttjanderättsinnehavare som före kommunsammanläggningen hade rätt till inlösen. Skulle riksdagen motsätta sig detta kommer ett visst antal husägare som befinner sig i denna situation att diskrimineras, att ställas utanför möjlighet till friköp av tomt omkring sin stuga såvida inte en frivillig överenskommelse med kommunen kan äga rum. Erfarenhetsmässigt kan jag säga att det inte alltid varit så lätt att nå en sådan överenskommelse. Lagutskottets majoritet, bestående av socialdemokrater och utskottets ende vpk-are, har avstyrkt denna rättvisehemställan.

Det är i sanning förvånande att utskottsmajoriteten har tagit denna ställning. Utan förvarning berövas dessa s.k. ensittare sin rätt till markinlösen när kommunsammanslagning ägt rum. Jag vill göra kammarledamöterna uppmärksamma på ensittarlagens sociala karaktär — en lag till skydd oftast för de små i samhället. Man kan därtill lägga att lagens sociala skäl inte har minskat därför att det rör sig om kommunägd mark. Utskottsmajoriteten motiverar sitt ställningstagande med att lagens giltighetstid är begränsad och att antalet nyttjanderättshavare är litet. Detta är inget skäl för avslag. Även om en enda person berörs skall rättssäkerheten garanteras. har tillstyrkt att åtgärder vidtas för att motionens syfte skall tillgodoses. Lantmäteristyrelsen har avstyrkt med den underliga motiveringen att såvitt styrelsen kan bedöma skulle den eventuella lagändringen få betydelse endast i ett ringa antal fall. Det är samma motivering som utskottets majoritet har anfört. Även Kommunförbundet har mindre intresse för enskilda människors rättssäkerhet gentemot en stor och mäktig kommun. De två sistnämnda remissvaren torde vara ganska ohållbara att grunda ett avslag på i denna fråga. Herr talman! Jag är angelägen att betona att det inte är fråga om en utökning av rätten enligt lagbestämmelserna utan endast om ett återställande av rätten till den ordning som gällde före kommunreformen. Vid betänkandet har fogats en reservation vari framhålles att på grund av att frågan har betydelse endast för ett fåtal nyttjanderättshavare och då lagens giltighetstid är begränsad skulle frågan kunna lösas utan någon direkt ändring av 19 § ensittarlagen. Man skulle i stället, i likhet med vad Göta hovrätt har föreslagit, kunna i lag införa möjlighet för Kungl. Maj:t eller myndighet som Kungl. Maj:t förordnar att ge dispens för inlösningsförbud i åsyftade fall. Detta är ett enkelt förfarande som ger den enskilde den rättssäkerhet som krävs. Därmed skulle man kunna reducera verkningarna av den felaktighet — eller glömska, vad man vill kalla det — som uppstått i samband med kommunsammanläggningarna. Den tidigare lagbestämmelsen skulle på så sätt återfå sin giltighet. På grund av kammarens tidsnöd skall jag inte närmare redovisa dessa förhållanden. Jag föreställer mig att kammarledamöterna har tagit del av såväl motionen som reservationen och i övrigt de bestämmelser som gäller i detta fall. Jag ber därför, herr talman, att med det sagda få yrka bifall till den vid betänkandet fogade reservationen.

Herr talman! Herr Persson i Heden har redogjort för den här lagstiftningen och dess verkningar i vissa fall för person som innehar nyttjanderätt till kommunägd mark, så jag behöver inte orda så mycket om det. Jag vill bara erinra om vad lantmäteristyrelsen har sagt i sitt remissyttrande, nämligen att antalet förrättningar enligt ensittarlagen under senare år successivt har minskat. Under 1970 gjordes endast 175 framställningar om förrättningar, riktade mot olika ägarkategorier. Andelen kommunägd mark som berördes anses vara mycket liten. När en kommun förvärvar mark är det väl så gott som alltid för att använda den för bebyggelse eller andra allmänna ändamål. I 2 § tredje stycket ensittarlagen heter det: I andra stycket i samma paragraf sägs det att lösningsrätt ej får medföra avsevärd olägenhet för ägaren av marken. Det finns därför spärrar som hindrar inlösen när mark är angelägen för bl.a. allmänna syften. I de försvinnande få fall i övrigt där den här frågan kan aktualiseras för kommunägd mark bör kommunerna kunna avyttra tomterna på rimliga villkor till nyttjanderättshavarna. Såväl lantmäteristyrelsen som Kommunförbundet förutsätter att så sker, och utskottet understryker deras yttranden. Bägge dessa remissinstanser har avstyrkt motionsyrkandet. Rekommendationen i reservationen att det skulle överlåtas åt Kungl. Maj:t att meddela dispens ter sig även litet konstruerad. Tillvägagångssättet bleve väl att sökanden först vände sig till kommunen för att höra om det vore möjligt att få förvärva mark. Om kommunen då sade sig behöva densamma för angelägna allmänna uppgifter, skulle sökanden kunna gå till Kungl. Maj:t för att få dispens. Meddelades sådan efter prövning, finge sökanden avsända den egentliga ansökningshandlingen till länsstyrelsen, som också enligt lagen finge göra en allmän bedömning av möjligheterna till inlösen. Blir det positivt svar även här tillsättes en förrättningsman, som med biträde av gode män gör en detaljerad utredning med förslag som tillställes parterna. Blir part inte nöjd, kan ärendet föras till fastighetsdomstol och därifrån vidare till hovrätt och högsta domstolen. Det originella i förfaringssättet vore att Kungl. Maj:t, eller myndighet som Kungl. Maj:t förordnade, liksom bleve första instans, men sedan visste man inte hur ärendet kunde komma att utvecklas i den fortsatta behandlingen och bedömningen. Litet oegentligt kanske man rent av skulle kunna säga, att Kungl. Maj:t bleve både första och sista instans i dessa mål men med mycken grundlig rättsprövning av andra samhällsorgan och dömande myndigheter även däremellan. Utskottet anser att i de sällsynta fall där inlösenfrågan kan aktualiseras på kommunägd mark som ej behövs för angelägna allmänna uppgifter finns det ingen anledning att förvänta annat än att kommunen visar generositet och överlåter marken på rimliga villkor. Vi är i utskottet fullt eniga med motionären och reservanterna om att det är angeläget att mark av den här arten får friköpas, om de allmänna intressena inte kommer i kläm. Kommun kan inte ha någon rimlig anledning att hindra ett friköp, om detta inte sätter käppar i hjulet för den kommunala markplaneringen. Lantmäteristyrelsen, som onekligen torde besitta sakkunskap på det här området, framhåller att de sociala skälen för inlösen inte är så påtagliga nu som tidigare. Man erinrar också om att bostadsarrendatorernas rättsställning förstärkts genom ny lag 1968; även det gör motionärernas förslag och synpunkter mindre angelägna.

Herr talman! Herr Svedberg åberopar i sitt debattinlägg att antalet sökande i ärenden som berör kommunägd mark har minskat och är mycket litet. Det är alldeles riktigt; jag delar herr Svedbergs uppfattning i detta avseende. Men det är inte det det gäller. Även om det skulle vara en enda person, som jag sade i mitt första inlägg, så motiverar det inget avslag, utan det gäller den enskildes rättssäkerhet. Om det i detta fall skulle röra sig om mark på planerat område och en inlösningsrätt här skulle försvåra planeringen, så kommer ju kommunerna att få yttra sig innan ärendet går till Kungl. Maj:t. Herr Svedberg har själv redovisat hela förfarandet, och det innebär ju att det inte här heller görs någon mannamån för kommunerna. Men oftast gäller det gamla torp som ligger avskilt, långt ifrån byggnadsplanerade områden och områden som man tänker byggnadsplanera. Jag känner till fall då kommunerna i oginhet inte har velat bevilja människor friköp av mark. Vi har tidigare här i riksdagen behandlat ändringsförfarande beträffande ensittarlagen i fråga om annan mark — det gällde domänverket. Vi fick en skrivning i utskottsbetänkandet som riksdagen antog enhälligt och som innebar att människor som sökte friköp av markområden kring sina torp men fått avslag av domänverket blev uppmanade att ånyo söka. Det pågår förhandlingar i dessa fall. Det är så man vill ha det gjort, så att man kan få rättssäkerhet till stånd. Det kan vara sådana fall där människor har odlat upp ett gammalt torp och byggt en bostad. För att kunna förbättra denna bostad vill man ha garanti för att man får ha bostaden kvar på ifrågavarande mark. Det gäller både enskilda markägare och allmänna markägare — ingen är härvidlag undantagen. Jag anser att en förändring av dessa bestämmelser måste ske. Som jag nämnde tidigare har Göta hovrätt föreslagit att man inte skall behöva göra någon direkt lagändring utan att man just i enlighet med vad reservationen har anfört skall kunna ge Kungl. Maj:t möjlighet att bevilja dispens i detta avseende. Det är dit man vill komma. Lagen skall ju upphöra 1976. Det gäller att till den dagen säkerställa dessa människor som enligt ensittarlagens bestämmelser har möjlighet att söka friköp av sitt markområde. Det är bara detta enkla förfarande man vill ha garanterat. Jag föreställer mig att kammaren skall kunna visa den generositeten i detta avseende — jag använder herr Svedbergs egna ord — och bifalla reservationen och därmed klart garantera möjligheterna för dessa människor att fram till den nämnda tidpunkten söka rätt att friköpa sin mark.
Herr talman! För den som litet grand har sysslat med sådana här frågor och med planering för olika former av bebyggelse ter sig utskottsrepresentantens argumentering osedvanligt ihålig och tom. Hur kan man påstå att det skulle vara större risk för att en lämplig tomtindelning och en ändamålsenlig planläggning försvåras, om den mark, som en stackars liten ensittare vill lösa in, ägs av kommunen än om den ägs av en privat markägare? Det är ju fullkomligt häpnadsväckande att en sådan argumentering kan föras i Sveriges riksdag. Det är inte fråga om att en inlösen är avsedd att sätta käppar i hjulet för den kommunala markplaneringen i större utsträckning om marken ägs av kommunen än om den ägs av en enskild markägare. Jag tycker det är ett rättfärdighetskrav att vi ger dessa få människor, som vill förvärva marken till sin stuga, rätten att göra det. Herr talman! Jag yrkar därför bifall till reservationen.
Herr talman! När det gäller vad överlantmätaren herr Turesson har sagt om det häpnadsväckande i den argumentering som utskottsmajoriteten och jag skulle ha använt, så går det bara att hänvisa till vad lantmäteristyrelsen har sagt i det här ärendet. Då har väl lantmäteristyrelsen varit lika osaklig. Herr Persson i Heden sade att kommunerna i vissa fall kan vara besvärliga att ha att göra med för en sökande. Men det är väl ändå på det sättet att en kommun i olika hänseenden har ett ansvar för sina invånare och har skyldighet att i olika situationer vara dem behjälplig. En kommun har alltså socialt ansvar för människorna, och det bör rimligen komma till uttryck även när det gäller bedömningen rörande en eventuell överlåtelse av mark. Kommunförbundet, som väl får anses besitta auktoritet i sådana här frågor, har också i sitt remissvar framfört synpunkter som överensstämmer med utskottets mening. Enligt min uppfattning — och jag tror att utskottsmajoriteten är av samma uppfattning — har en kommun minst lika stora möjligheter att sakligt bedöma även de sociala aspekterna på sådana här ärenden som Kungl. Maj:t och domstolarna har. Jag ber, herr talman, att än en gång få yrka bifall till utskottets förslag.
Herr talman! Om det nu verkligen är så som herr Svedberg påstår, att kommunerna har ett socialt ansvar i det här fallet — jag ifrågasätter inte detta — torde det inte heller vara några riskmoment förenade med att anta förslaget i reservationen. Det föreligger ingen risk att man visar mannamån mot kommunerna, men man har ändå denna garanti i den händelse det skulle finnas kommuner som vill trilskas. Jag har erfarenhet av dylika fall, men här får man alltså en garanti för den enskilda människans rättssäkerhet i detta hänseende.
Herr talman! Om det varit andra än kommunerna som varit ägare till marken, så hade det funnits skäl att vara försiktig. Men i de få ärenden av denna art där kommun äger mark bör vi kunna överlåta åt kommunen och sökanden att själva lösa uppgifterna. Herr Persson i Heden omnämnde sin kommunala erfarenhet. Jag har i 35 års tid något varit med i kommunalt arbete och även som god man vid sådana här förrättningar. Det har dock aldrig varit fråga om kommunägd mark, och jag har den meningen att det är mycket sällsynt att sådana ärenden förekommer. Men i de fall de förekommer bör det rimligen gå att lösa problemen på ett hyggligt sätt.
Herr talman! Om vi nu skall vittna om våra kommunala erfarenheter, så har också jag varit god man vid dylika förrättningar, och jag har i vissa fall motsatt uppfattning som herr Svedberg. Jag vill än en gång fråga: Om det är som herr Svedberg påstår att det inte är några problem för kommunerna, varför är det då en risk förenad med att anta den bestämmelse som här föreslås? Det gäller ju ingenting annat än att återställa ensittarlagens bestämmelser i det skick de hade före kommunsammanläggningen — ja, inte ens det, utan bara att ge Kungl. Maj:t dispensmöjligheter att följa upp de bestämmelser som gällde före kommunsammanläggningen. Det är bara detta som saken nu gäller.
Herr talman! Men det är ett krångligt förfarande. Det går att klara denna sak på ett mycket enklare sätt, om man följer utskottets förslag.
Herr talman! Utskottets skrivning innebär bara att utskottet har uttalat förståelse för motionen och dess syfte, men utskottet har inte något konkret för att kunna lösa frågan.
Herr talman! Såväl Kommunförbundet som lantmäteristyrelsen förutsätter att det går att klara dessa frågor på ett hyggligt sätt, och utskottet anser att det är remissinstanser som man bör ta hänsyn till i detta fall.
Herr talman! Då vill jag peka på Göta hovrätts remissyttrande, där det klart anges hur man på ett enkelt sätt kan lösa denna fråga och skapa önskade garantier. Eller jag kan hänvisa till länsstyrelsen i Kronobergs län och lantbruksstyrelsen som har deklarerat en positiv syn på motionen. Kommunförbundet tror liksom herr Svedberg att man kan lita på kommunerna i hela riket, men det kan inte jag göra. Jag vill ha garantier i detta fall. Och när det gäller rättssäkerheten är den enskilda människan värd lika mycket som en stor kommun.
Herr talman! När en motionär läser remissyttrandena bör han inte bara se på dem som är positiva till hans motion. I detta fall har Kommunförbundet och lantmäteristyrelsen, som är sakkunniga på detta område, en annan mening, och i utskottet är man van vid att lyssna på olika synpunkter och sedan bilda sig en uppfattning i ett ärende.
Herr talman! Jag åberopade i mitt första anförande både Kommunförbundet och lantmäteristyrelsen och sade att deras motiveringar för ett avslag i huvudsak gick ut på att det endast är ett fåtal människor som berörs av denna lag och att lagen bara skall tillämpas en kort tid. Och de motiveringarna anser jag inte alls vara hållbara i sammanhanget.
Herr talman! Det fåtal ärenden som rör kommunerna gäller mark som från planeringsoch andra synpunkter inte är särskilt angelägen, och vid bedömningen av sådana ärenden bör kommunerna vara generösa.

Herr talman! Semestern är ju till för att skydda mot överansträngning och förtida förslitning. Likaså gäller det att arbetstiden är så anpassad att den inte innebär några omänskliga förhållanden för arbetare. Den lag vi har på semesterns område är av starkt social natur och tillhör arbetsmarknadens skyddslagstiftning. Det innebär att semesterns längd och tillämpning måste anpassas till de förhållanden som råder inom arbetslivet. Semesterns längd har också ökat i takt med den hastiga utveckling vi haft inom arbetslivet. Effektivitetsjakten har drivit upp ackordstakten och prestationsnormerna betydligt. Allt fler slås ut ur produktionen, och samhället får ta hand om dessa genom omskolning, heloch halvskyddad verksamhet, m.m. Det sägs i semesterlagen att arbetaren skall beredas möjlighet att helt koppla av från arbetet och söka lämplig rekreation. Men det är otvivelaktigt så att det med den stress som nu råder tar flera dagar, kanske upp till en vecka, innan en arbetare helt kan koppla av från sitt arbete, en omständighet som är värd att beakta. När arbetstempot höjs, stressen ökar och det ställs allt större krav på arbetsinsats måste det ur skyddssynpunkt ifrågasättas om inte semestertiden måste förlängas. Vänsterpartiet kommunisterna har i motionen 668 föreslagit att semestern skall förlängas med en femte semestervecka. I dagens arbetsliv är det så att de som har de tyngsta och hälsofarligaste arbetena har de sämsta semestervillkoren. Stora grupper inom den kommunala och statliga sektorn och på den privata sektorn har bättre förmåner. I de flesta fall är dessa förmåner knutna till lönen, och det måste man se som mycket otillfredsställande. Frågan om bättre semestervillkor för dem som inte har dessa extra förmåner har förts fram av fackliga talesmän som velat att man inom LO-sektorn skall få bättre semesterförmåner. Utskottet har däremot mycket kort och kallsinnigt avvisat förslaget om en femte semestervecka. Utskottet har tydligen fått för sig att en ytterligare förlängning av semestern inte i första hand är en skyddsåtgärd mot förslitning och överansträngning. Hur man kunnat komma fram till denna fantastiska slutsats kan jag inte begripa. Är man främmande för det jäkt och den stress som förekommer ute på arbetsplatserna? Av betänkandet att döma tycks utskottsmajoriteten vara helt främmande för arbetslivets verklighet. Om det är så borde nog utskottet i större utsträckning än tidigare studera de förhållanden som finns inom det svenska arbetslivet. Herr talman! På grund av den utveckling som sker inom arbetslivet finner vi inom vpk att semestern bör förlängas till att omfatta 30 dagar. Jag yrkar därför bifall till reservationen 1 i betänkandet. I den semesterlag som nu gäller finns det brister som direkt missgynnar lönearbetaren. I motionen 1010 har vi pekat på fyra frågor där en förbättring är angelägen. Alltmer besvärlig blir frågan om semesterns förläggning. I stort gäller den regeln att arbetaren har rätt att ta ut fyra veckor i ett sammanhang och att arbetsköparen kan bestämma till vilken tid semestern skall förläggas. I semesterlagens anda ligger emellertid att semestern skall tagas ut under sommaren. Men i en alltmer högeffektiv produktion tummas det på denna regel, och semestern förläggs till tid som inte kan betraktas som sommartid. Det är därför synnerligen viktigt att lagen ändras så att lönearbetaren har rätt att kräva semester under sommarmånaderna. I motionen har vi föreslagit att semestern skall tas ut under juni, juli och augusti. Om det skulle föreligga skäl som gör att semestern inte lämpligen kan förläggas under dessa månader, kan man ta upp förhandlingar mellan arbetsmarknadens lokala parter för att uppnå en lösning. Den andra frågan gäller hur semesterdagarna skall beräknas för dem som arbetar i kontinuerligt skiftarbete. Den senaste arbetstidsförkortningen har i många fall medfört att deras skiftschema innehåller flera ledighetsdagar i ett sammanhang. När sedan semesterperioderna i kontinuerliga driftsformer är fastställda, kan flera sådana ledighetsperioder inräknas i semestern. Detta förhållande kan inte få fortgå. De som har de allra sämsta förhållandena i produktionen skall inte också ha de sämsta semesterförmånerna. Kravet på att fridagarna inte skall inräknas i semestern är ett rättvisekrav från denna grupp. Utskottet har anfört att det skulle jämna ut sig med åren om man skulle fortsätta som tidigare och inräkna dessa fridagar i semestern. Att utskottet har denna uppfattning måste bero på att man inte har praktisk erfarenhet av vad det betyder att arbeta i kontinuerlig drift och vilka praktiska verkningar detta har på semesteruttag. Den tredje frågan som tagits upp i motionen gäller ränteinkomsterna, en fråga som skapar irritation och missnöje. Arbetsköparna tillgodoräknar sig själva ränteinkomsterna på lönearbetarnas semesterpengar. Frågan kunde lösas med en lagstiftning som innebär att intjänta semesterpengar regelbundet skulle sättas in på bank på spärrade konton. Utskottet är tyvärr kallsinnigt till detta förslag. Den fjärde frågan i motionen 1010 gäller semestervillkoren för deltidsarbetande. BI. a. slopandet av affärstidslagen innebär att deltidsarbetet ökar. Många kommer att hamna på gränsen till åtta arbetsdagar i månaden och kommer i många fall att missa möjligheten att få semesterdagar tillgodoräknade. Ett rättvisekrav är därför att semesterdagar får räknas efter arbetsinsats. Beträffande de frågor som tagits upp i motionen 1010 har utskottet hänvisat till prövningar och utredningar som pågår beträffande dessa frågor. Jag tycker ändå att riksdagen måste uttala sin mening beträffande dessa frågor och yrkar därför bifall till reservationen 2 i betänkandet.

Herr talman! I socialutskottets betänkande nr 19 behandlas ett antal motionsyrkanden angående semesterlagen. I motionen 668 av herr Hermansson m.fl. yrkas att lagstadgad rätt till 30 dagars betald semester skall införas. Frågan om en ytterligare förlängning av den lagstadgade semestern är liksom då det gäller den fortsatta förkortningen av arbetstiden inte i första hand en arbetarskyddsfråga, som herr Hagberg ville göra gällande, utan främst en fråga om samhällsekonomisk prioritering. Utskottet är väl medvetet om de förhållanden beträffande arbetsvillkor som råder på arbetsmarknaden. Men utskottet kan dock inte biträda förslaget i motionen om att lagstiftningsvägen införa ytterligare en semestervecka och därigenom i motsvarande mån minska utrymmet för andra förbättringar för arbetstagarna. Utskottet avstyrker därför motionen. Dessa förhållanden har beaktats och behandlats i utskottsbetänkandet.

De frågor som berörs här när det gäller semesterlagstiftningen har varit föremål för behandling av nordiska ämbetsmannautskottet. Frågan om utbetalning av semestergottgörelse har också berörts av ämbetsmannautskottet. Socialministern har förutskickat att en prövning skall komma till Flertalet av de frågor som har berörts i de olika motionerna och som här nämndes av herr Hagberg behandlas, som utskottet redovisar, i ämbetsmannautskottets förslag. Enligt inhämtade uppgifter kommer översynen att ske i en nära framtid. Något nytt i sak utöver det som anförts i betänkandet har inte heller framkommit i reservationerna eller i det anförande som herr Hagberg har hållit här. Med det anförda ber jag, herr talman, att få yrka bifall till socialutskottets förslag i dess betänkande nr 19.
Herr talman! Hotet om överansträngning och förtida förslitning behöver man inte ytterligare belägga i reservationer eller i tal här. Det hotet finns redan ute i vårt arbetsliv. Jag vill bara konstatera att socialdemokraterna i utskottet tydligen är kallt cyniska här och ser det här som en ekonomisk fråga, trots att det uppenbarligen föreligger ett stort hot om överansträngning och förtida förslitning, något som den nuvarande semesterlagen sägs skola förhindra. Vill man inte följa med och se vad produktionsutvecklingen leder till utan ser detta som en ekonomisk fråga kanske vi får finna oss i svåra följder för arbetskraften i framtiden.
Herr talman! Vi är inte kallsinniga inför förhållandena i arbetslivet. Men jag betonade ju att det är en prioriteringsfråga. Man måste se över hela fältet och inte inrikta sig på en speciell sak. Vi anser att frågorna bör prioriteras på ett annat sätt.

Herr talman! I motion nr 1014 har herrar Mattsson i Skee och Mattsson i Lane-Herrestad hemställt att riksdagen hos Kungl. Maj:t anhåller om sådan ändring av 19 § lagen om socialhjälp att länsstyrelsens godkännande av plan för ålderdomshem upphör. Den motionen har vi reserverat oss för. I utskottsbetänkandet redogörs på s.2 för hur omständligt och administrativt krångligt denna bestämmelse tillämpas för närvarande. Utskottsmajoriteten avvisar motionen med hänvisning till socialutredningen och länsberedningen. Utskottet säger att länsberedningen, som har till uppgift att göra en allmän översyn av uppgiftsfördelningen mellan stat och kommun, bör få titta på denna fråga tillsammans med sina andra uppgifter. Vi reservanter har emellertid ansett att detta är en så liten fråga och så enkel att begripa — om man vill begripa den — att den föreslagna ändringen bör kunna göras utan vidare — man behöver inte avvakta resultatet av de nämnda utredningarna. Förslaget gäller att man skall försöka få kortare handläggningstider och minskade administrationskostnader. Det är vi väl alla intresserade av att få på alla områden.

Nu är det så — och det har utskottet hållit med om — att kommunerna har bättre förutsättningar än länsstyrelsen för att bedöma sin egen verksamhet. Det tycker jag också är ett skäl för att den här motionen och reservationen bör bifallas av riksdagen. Det är en tämligen enkel sak, men den kan betyda en hel del både när det gäller kostnader, administration och snabbhet vid ärendenas behandling. Jag yrkar, herr talman, bifall till reservationen.
Herr talman! När vi fick den här motionen till socialutskottet från de båda bohuslänningarna, Mattssönerna och centerpartisterna, tyckte vi att det var en bra motion, något som vi också understryker i betänkandet. Den sammanhänger med andra frågor som länsberedningen sysslar med om hur man skall fördela kostnaderna mellan stat och kommun. Därför anser vi att den bör utredas i samband härmed. Skillnaden mellan reservanterna och utskottsmajoriteten är att reservanterna vill göra detta på stubben. Deras förslag går ju ut på att en lagändring skall ske inom en månad. Jag ber, herr talman, att med dessa ord få yrka bifall till utskottets förslag.
Herr talman! I den motion som ligger till grund för detta utskottsbetänkande har motionärerna ansett att motiv numera saknas för att bibehålla den byråkratiska omgång som länsstyrelsens fastställande av plan för ålderdomshem innebär. De vill att riksdagen hos Kungl. Maj:t skall begära ändring av 19 § i socialhjälpslagen. Socialutskottet har, som herr Svensson i Kungälv redan sagt, ställt sig bakom tankegången i motionen men indirekt också påpekat att det även i andra fall förekommer byråkratiska omgångar, där det kan vara motiverat att ”förenkla eller avskaffa den statliga kontrollen över den kommunala verksamheten”. Utskottet har alltså vidgat frågeställningen till att gälla även andra jämförbara fall och klargör därefter att utredning pågår om problemkomplexet. Det finns många exempel på jämförbara fall. Jag ber, herr talman, att få påpeka ett sådant fall. Man behöver inte gå längre än till 18§ i socialhjälpslagen, som för övrigt åberopas i inledningen till motionen av herrar Mattsson i Skee och Mattsson i Lane-Herrestad. I början av 18 § står: ”Det åligger kommun att anordna och driva hem för åldringar och andra personer, vilka äro i behov av vård eller tillsyn som icke eljest tillgodoses. Jag skall inte kommentera denna passus i socialhjälpslagen mer än att jag vill påpeka att ändringar i socialhjälpslagen kan vara befogade på flera håll än just i 19 8. Reservationen är i sin första del en direkt avskrift av utskottsbetänkandet men utmynnar i sin senare del i ett förslag om att riksdagen omedelbart beslutar en ändring av 19 § i socialhjälpslagen. Herr Åkerlind anser att reservationsyrkandet överensstämmer med yrkandet i motionen. Men reservationen går längre än motionen.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
Herr talman! Det finns många jämförbara fall i socialhjälpslagen, säger herr Larsson i Öskevik, där det kan vara befogat med ändringar. Han menar att även många andra frågor borde tas upp. Det har jag inte heller förnekat. Det finns en hel del problem av liknande art. Men som jag sade tidigare tycker jag att frågan om ålderdomshemmen är så pass enkel att begripa sig på, att kammaren bör kunna fatta ett beslut på eget initiativ. Vi behöver väl inte resonera så i alla frågor, där enkla saker eventuellt är under utredning, att ”intet är som väntans tider”. Det verkar som om riksdagen många gånger resonerar på det sättet, även när det gäller väldigt enkla förändringar.
Herr talman! Herr Åkerlind säger nu att dessa saker är så enkla att riksdagen kan besluta utan vidare. Jag vill då bara helt kort påpeka att utvecklingen i fråga om åldringsvård och ålderdomshemsvård har gått mycket snabbt de senaste åren — vi har fått nya vårdformer, vi har fått nya former av samarbete mellan landstingen och primärkommunerna, vi har fått gemensamt utnyttjande av vårdcentraler osv.; jag skall inte fortsätta uppräkningen, men jag skulle kunna göra den lång. Herr Åkerlind och jag är överens om att vi bör försöka förenkla och förbilliga administrationen. Men låt oss då, herr Åkerlind, seriöst arbeta för att nå goda resultat på lång sikt — och dem tror jag vi bäst når genom att avvakta resultatet av pågående utredningar.
Herr talman! Det gäller ju också att ha den synen att primärkommunerna skall vara myndiga i sina egna angelägenheter.
Herr talman! I det fallet har jag precis samma syn som herr Åkerlind, men jag tycker att när nu socialutskottet i princip har ställt sig bakom de tankegångar som har framförts i motionen så borde väl det vara tillräckligt även för herr Åkerlind. Jag måste säga att jag tycker att reservationen av herr Åkerlind och herr Werner i Malmö är ett onödigt påhäng till ett i övrigt bra utskottsbetänkande.
Herr talman! Majoriteten i utskottet hänvisar ju till att frågan hör ihop med kommunsammanslagningen och att denna sammanslagning inte är fullföljd ännu. — Jag säger detta bara som ett apropå till vad vi i utskottet har skrivit. Sedan säger herr Åkerlind att detta är en mycket enkel fråga. Det kan naturligtvis synas vara så, men vid en prövning år 1957 ansåg man att dessa bestämmelser om ålderdomshem borde kvarstå i lagen ännu en tid. Om herr Åkerlind anser denna fråga vara så enkel, kan man ju undra varför han har suttit i riksdagen under så många år utan att ha motionerat i ärendet.

Herr talman! Andemeningen med den föreslagna lagändringen är att ge ett så effektivt skydd som möjligt mot olycksfall vid lossning och lastning av fartyg. Nu gällande lag, dvs. viktmärkeslagen , bygger på ILO:s konvention nr 27 år 1929. I konventionen har föreskrivits obligatorisk viktmärkning av kollin som har en vikt av I 000 kg eller mer — detta för att verksamt bidra till att lyftanordningar och lyftredskap skall kunna anpassas till vikten, så att varken kranar, vinschar eller andra lyftanordningar överbelastas. Den obligatoriska viktmärkningen av tyngre kollin ger också såväl arbetsledare som arbetare större möjlighet att rätt anpassa hivredskap såsom wirar, manillastroppar, syntetiska bandsling och andra förekommande hivredskap. Skyldighet att viktmärka gods som väger 1 000 kg eller däröver har således förelegat hela tiden ända sedan lagens tillkomst. Skälet till att detta inte strikt följts är att arbetarskyddsstyrelsen och yrkesinspektionen inte bevakat efterlevnaden, speciellt då vid tillkomsten av enhetslaster. Arbetarskyddsstyrelsen har sagt att viss tveksamhet uppstått om huruvida enhetslaster skulle falla under viktmärkningslagens bestämmelser. Denna tvekan har varit orsak till att det inarbetats en praxis att enhetslaster av olika slag har ställts helt utanför lagbestämmelserna. Denna passivitet från övervakande myndighet har helt naturligt varit en stor nackdel för hamnoch sjöfolk, som därigenom utsatts för onödiga olycksfallsrisker och olycksfall. För att råda bot på detta förhållande är det nödvändigt med det tillägg som föreslås till första stycket till I § i lagen att viktmärkningslagen även skall omfatta bunt, paket eller annan enhetslast, vars bruttovikt uppgår till ettusen kilogram eller mera. Det hade inte varit nödvändigt med detta lagförslag, om — som jag tidigare har sagt — arbetarskyddsstyrelsen redan från början ingripit och verkligen krävt viktmärkning av sådana kollin. Det andra föreslagna tillägget i I § första stycket har lydelsen: ”Är det på grund av särskilda förhållanden svårt att bestämma vikten noggrant, får i stället den ungefärliga vikten angivas.” Det måste ses som en försvagning av nu gällande lag, därest man hade tillämpat den på ett riktigt sätt. Från arbetarskyddssynpunkt måste det vara en direkt försämring. Yrkesinspektionens befogenhet att från fall till fall avgöra vilka godsslag, som skall hänföras till det undantag som föreslås i lagen, kan heller inte vara tillfredsställande. I praktiken kommer liksom hittills en rad godsslag ganska snart att undantas, och det behövs bara att ett undantag medges; sedan betraktas det som ett prejudikat som gäller för samtliga hamnar.

Ikraftträdandet av anvisningen uppskjuts då till dess att högre instans har tagit ställning i frågan. Detta betyder att i praktiken den föreslagna lagändringen kommer att medföra svåra tolkningsfrågor och dessutom skapa förutsättningar för försämringar från arbetarskyddssynpunkt. Det måste också därest man medger ungefärlig viktangivelse medföra att brott mot lagen beträffande skyldighet att ange ungefärlig vikt inte kommer att medföra samma hårda straffpåföljder som om man skulle ha tillämpat skyldigheten att ange exakt vikt. Man kommer att bedöma detta som ett lindrigare brott. Vi har i vår motion anfört att därest ungefärlig viktangivelse skall medgivas, bör detta preciseras i lagtexten. Enligt vår mening är det endast två godsslag för vilka skäl till undantag kan föreligga: massabalar och massaved i buntar. Men det bör endast ske under vissa förutsättningar. I den av oss föreslagna lagtexten sägs: ”Pappersmassabalar i buntar som transporterats på sådant sätt att den ursprungligt anbringade vikten genom påverkan av nederbörd eller annan orsak väsentligen ändrats medgives approximativ viktangivelse.

Det sista tillägg till I § som föreslagits och som ger arbetarskyddsstyrelsen möjlighet att medge undantag från skyldighet om viktangivelse helt och hållet vid lastning av massaved i buntar, dvs. enhetslaster av massaved, måste betraktas som otillfredsställande. Den senare delen av tillägget, ”om det är uppenbart att viktuppgift är utan betydelse för skyddet mot olycksfall” ändrar inte något i sak, i varje fall inte i positiv riktning. Viktangivelse är alltid av betydelse för skyddsarbetet vid lossning och lastning av fartyg.

Vid sådana tillfällen måste man också använda vanliga konventionella hivredskap, då närmast wirar för massavedsbuntar som måste anpassas efter vikten på kollit. Någon kanske invänder att det här är fråga om extrema undantagsfall och att det är orealistiskt att påyrka så strikta bestämmelser. Naturligtvis är det fråga om särfall och onormala förhållanden med dock förekommande. Det är i regel under sådana förhållanden som det sker olyckor och ofta allvarliga sådana. Andemeningen i lagen och i den föreslagna ändringen är ju att skapa ett säkrare skydd mot olycksfall. Det är vår bestämda uppfattning att också sådana situationer skall förebyggas i lagen. Därför har vi yrkat att det föreslagna tillägget till I § utgår. Beträffande tillsynen av lagens efterlevnad som bestäms i 2 § har vi föreslagit att även polismyndighet i brådskande fall skall kunna anlitas. Den praktiska erfarenheten av yrkesinspektionens möjligheter att effektivt övervaka och framför allt inställa sig inom rimlig tid på kallelse är att dessa är mycket små. Det hjälper inte om inspektionen kommer att ges större personella resurser, eftersom behovet av större aktivitet på alla områden inom arbetarskyddet är akut. Den förstärkning som kommer kan rimligtvis inte ge någon generell lösning på det som har påtalats både av departementschefen och i utskottsbetänkandet. Möjligtvis kan det förbättra de nu rådande förhållandena. Därför vore det av stor betydelse och till stor fördel ur arbetarskyddssynpunkt att också kunna anlita polismyndighet. I princip anser vi att straffpåföljden för brott mot lagen inte inger någon respekt för att avstå från eventuella avvikelser. Vi har i motionen föreslagit ett högre bötesbelopp. Det skulle emellertid kräva ändringar även i brottsbalken och i anledning härav har vi dragit tillbaka det yrkandet. Vi är medvetna om att en ändring av lagen i den riktning som föreslagits i motion 1581 kan få ekonomiska konsekvenser. Det får dock inte vara något skäl för att inte vidta de ändringar som föreslagits. Stuveriarbetet är det mest riskfyllda — stuveriarbetarna har också den i särklass högsta olycksfallsfrekvensen av alla arbetarkategorier. Därför är det nödvändigt att skärpa lagstiftningen på alla områden som berör detta arbete. Viktmärkningslagen har tillkommit i syfte att begränsa och om möjligt förhindra olycksfall på grund av överbelastning av hivredskap och hivanordningar som används vid lossning och lastning av fartyg. Herr talman! Jag vill med hänvisning till vad som har anförts i motionen och vad jag nu sagt yrka bifall till reservationen av fru Marklund.

Herr talman! I Kungl. Maj:ts proposition 1972:56 föreslås en ändring av lagen beträffande viktmärkning av gods som skall utlastas på fartyg. Propositionen syftar till en förbättrad säkerhet på arbetsplatser där lastning och lossning sker. Vidare framhålles att s.k. enhetslaster skall omfattas av lagens krav på viktangivelse. Reservationen har avvikande mening på tre punkter. För det första: I 1 8 andra stycket vill reservanten ha en snävare begränsning av bestämmelsen om ungefärlig viktangivelse i särskilda fall. Man kräver att denna bestämmelse skall begränsas till enbart pappersmassabalar i buntar och lastning av massaved direkt ur vatten. Det är väl inte lämpligt att så starkt begränsa lagens tillämpningsområde; det kan ju tänkas att något annat varusortiment kan komma in i bilden. Det måste vara lämpligare att lagen ger möjlighet till en vidare tillämpning. Detaljerna bör ej inskrivas i lagtexten utan bör angivas i tillämpningsföreskrifterna. Nr 90 För det andra yrkar reservanten avslag på bestämmelsen om undantag Fredagen den från skyldighet att anbringa viktuppgift på enhetslast av massaved, om 26 maj 1972 det är uppenbart att viktuppgift är utan betydelse för skyddet mot olycksfall. Denna möjlighet till undantag är avsedd vid lastning av specialbyggda fartyg med speciella säkerhetsanordningar. Reservanten = 54 fall av gods som medger att detta kan vara riktigt men anför att vid tillfällen då dessa = Skall inlastas å speciella lyftanordningar ej fungerar dessa måste ersättas av helt fartyg konventionella hivanordningar, varigenom arbetet måste utföras på traditionellt sätt. Vid dessa tillfällen utsätts arbetarna enligt reservanten för ökade olycksfallsrisker. Till detta vill jag bara säga att vid lastning med konventionella hivanordningar kan inte denna undantagsbestämmelse vara giltig. I propositionen anges att det skall vara uppenbart att viktuppgift skall vara utan betydelse för skyddet mot olycksfall och bestämmelsen kan alltså ej vara tillämplig vid lastning på konventionellt sätt även om fartyget är specialbyggt. För det tredje föreslår reservanten att polismyndighet skall få utöva inspektion. En kraftig utbyggnad av yrkesinspektionen är beslutad, vilket måste ge yrkesinspektionen vidgade möjligheter till ökad inspektion. Dessutom kommer arbetsmiljöutredningen att föreslå ökade befogenheter för skyddsombuden. Detta innebär en angelägen förbättring och ökade möjligheter till ett förbättrat arbetarskydd. Polismyndigheten är inte i detta fall sakkunnig och kan ej ens i undantagsfall vara lämplig som tillsynsmyndighet. I det särskilda yttrandet av herrar Hamrin och Hyltander framförs att lagen är gammal och bör omarbetas. Lagen är visserligen gammal men har successivt anpassats till utvecklingen. Dessutom håller arbetsmiljöutredningen på att titta också på denna fråga. Det särskilda yttrandet stämmer väl överens med remissyttrandet från Svenska trävaruexportföreningen. Herr talman! Jag yrkar bifall till socialutskottets hemställan i dess betänkande nr 24.